Herr talman! Jordbruksutskottets utlåtande nr 25 behandlar ett stort och betydelsefullt spörsmål och det finns starka skäl för att hävda den uppfatt ningen att utskottet borde beretts betydligt mera tid för ärendets behandling. Nu blev det så att utskottet tvingades snabbehandla frågan. Resultatet är också att här, trots ett utomordentligt gott arbete av utskottets personal och presidium, presenteras ett utlåtande som alltför mycket präglas av att ha tillkommit under jäkt och tidsnöd. Jag vill därtill framhålla att formuleringar, som motiverar ståndpunkterna, i många fall hade behövt både begrundas och slipas mer än vad som nu varit möjligt. Det är för övrigt ganska troligt att den nödtvungna brådskan har bidragit till skiljaktiga meningar och reservationer som kunnat undvikas om vi haft mera tid på oss. Jag har faktiskt för min del funderat på samma sak som herr Eliasson i Moholm här antydde, nämligen om man inte hade haft möjlighet att dela propositionen på två sådana, så att avsnittet om framtidslinjerna hade framlagts tidigare, varigenom man hade fått bättre tid för ärendets behandling. Jag är medveten om att det kanske hade fört med sig vissa komplikationer, men jag har ändå hyst dessa funderingar. Nu är det så med mig som med flera andra här att jag naturligtvis är historiskt intresserad. Jag skall emellertid inte gå tillbaka till vare sig mitten av 1800-talet, 1930-talet eller 1940-talets slut utan nöja mig med att gå drygt 14 månader tillbaka i tiden. Det är ju drygt 14 månader sedan uvertyren till fjolårets stora debatt i jordbruksfrågan spelades upp. Jordbruksministern antydde i sitt anförande att det på det håll, som han väl räknar som motståndarsidan, förekommit vissa överdrifter, och det finns ingen anledning att bestrida detta. Det har varit en debatt med många gånger höjda röstlägen och också med frikostiga löften. Det sades ju att 1500 kronor om året skulle kunna intjänas av en normalfamilj. Nu före ligger ett förslag till uppgörelse som jag inte hört någon erinran mot, och det kommer väl också att antas när vi går till beslut i frågan. Förslaget innebär att mjölken kommer att bli fyra öre billigare per liter, vissa andra varor däremot kommer att stiga något i pris och beträffande andra kommer priset att sänkas. Man kan väl i stort sett tala om en oförändrad kostnadsnivå. Det vill allt till ett väldigt mjölkdrickande i den stockholmska normalfamiljen, om den skall tjäna 1500 kronor om året på en prissänkning på mjölken av fyra öre per liter. Nog är mjölken en nyttig dryck, men jag kan inte tro att det är bra att dricka så mycket. Nu skall väl inte statsrådet Holmqvist lastas för den socialdemokratiska propagandan, ty jag tror att det är helt andra krafter som ligger bakom. Jag undrar om det kan vara den sten som hängde sig om halsen på herr Dockered i höstens valrörelse i avsikt att sänka honom i havets djup. Nu blev det i stället så, att den där stenen förvandlades till en flygande matta, som lyfte herr Dockered högt upp på ärones tinnar långt högre än han väl någonsin hade tänkt sig hamna. Nå ja, det tycks höra till god ton här i dag att tala om att vi nu uppnått stor enighet, och jag vill gärna understryka att så är fallet; vi har enligt min mening kommit långt på den vägen.

Jag vill sedan anföra några synpunkter på hur jag själv — och som jag tror flertalet inom det parti jag företräder — ser på jordbruksfrågan. Eftersom nu en rad av partikamrater kommer att ta upp delproblem skall jag försöka fatta mig mycket kort. Jordbrukspolitiken bör syfta till en tillfredsställande försörjningsnivå och bör vidare medverka till bildandet av tidsenliga och utvecklingsbara jordbruksföretag, som kan ge brukaren skälig ersättning för nedlagt kapital och arbetsinsats och som också kan ge konsumenterna livsmedel till rimliga priser. Att detta senare innebär förhandlingar och jämkningar mellan olika intressen, där bägge parter får både ta och ge, är uppenbart. Därutöver må understrykas, att vi framför allt har att med största uppmärksamhet ge akt på och ta hänsyn till den internationella utvecklingen. Härvidlag är EEC-frågan en viktig faktor. Vi har även att beakta den hastiga tillväxten av världsbefolkningen under hänsynstagande av våra intressen och förpliktelser i det avseendet. Den omständigheten att jordens befolkning sedan åratal tillbaka ökar i hastigare takt än livsmedelsproduktionen kan inom en snar framtid ställa helt andra krav på prestationer på jordbrukets område än man tidigare tänkt sig. Det har redan i debatten talats om hur man i USA ser på den saken, och jag skall inte upprepa det.

Därmed inte sagt att vi skall uppträda som livsmedelsexportörer, men vi tvingas ändå att ta hänsyn till denna problematik. Jag vill i motsats till den uppfattning jag tyckte mig kunna utläsa ur jordbruksministerns anförande framhålla, att jag anser att en sådan inställning till jordbruksfrågan är klart förenlig med omsorgen om konsumenternas intressen. Vi ser det således som angeläget att vår jordbrukspolitik utformas på ett sådant sätt, att vi tar hänsyn till och anpassar oss efter såväl dagsläget som en framtida, helt annan situation. Jag har den uppfattningen att det avtal för de närmaste två åren, varom förslag nu förelagts riksdagen, är ett led i en sådan anpassning. Så några synpunkter beträffande utskottets uttalande på sidorna 53—54 och den på denna punkt av de socialdemokratiska utskottsledamöterna till utlåtandet fogade reservationen. På denna punkt tillhör jag utskottsmajoriteten och kommer att rösta för dess förslag. Jag har emellertid till utlåtandet fogat en blank reservation för att till utlåtandet kunna göra en kommentar. Den under det senaste året förda debatten har bland jordbrukarna åstadkommit oro och ovisshet för framtiden, något som på ett betänkligt sätt kan leda till en förklarlig men beklaglig ovillighet att sätta in resurser för en fortsatt rationalisering inom näringen. Kan näringsutövarna inte räkna med en rimlig lönsamhet, flyttas intresset och resurserna över till något annat område. Detta gäller givetvis i första hand de unga som står inför val av levnadsbana. Den höga medelåldern inom yrket måste leda till uppfattningen, att åtgärder, som försvårar rekryteringen, i nuvarande läge bör undvikas. I utredningsbetänkandet finns onekligen formuleringar som utgör en god grogrund för oro och misstänksamhet. Ett uttalande från riksdagen, som tar bort denna oro, är därför mer än väl motiverat. Nu har jag den uppfattningen, att ett detaljerat långtidsavtal inte är önskvärt eller möjligt att åstadkomma. Ett avtal med förhållandevis hårda bindningar kan leda till svårigheter vid den fortsatta utformningen av jordbrukspolitiken. Däremot bör en planering på relativt lång sikt vara av värde såväl vid prisförhandlingar som vid utformandet av rationaliseringsverk samheten. I detta sammanhang vill jag påminna om att utredningens majoritet förordade att prissättningen under de närmast följande åren skulle utformas så att jordbruket skulle få behålla större delen av rationaliseringsvinsterna. Ett några år framåt syftande uttalande av denna art skulle, som jag ser det, varit värdefullt och kunnat accepteras av såväl konsumenter som producenter. Det är att beklaga att utredningen inte lyckades bli enig om ett sådant uttalande. Som jag redan antytt har utskottet i detta avseende delats i två hälfter. Den socialdemokratiska reservationen innehåller emellertid ett uttalande om garanti för framtiden som jag gärna vill läsa in i protokollet. Efter att ha förklarat sin ståndpunkt och redovisat det system för prisavvägningen som propositionen föreslår säger reservanterna på sid. 162 i utskottsutlåtandet att »ett sådant system för prisavvägningen ej innebär att de berättigade krav som de i jordbruket sysselsatta har på ekonomisk och social trygghet eftersätts.

Beträffande reservation nr 8 som innefattar förslag om jordförvärvslån till fastigheter med uteslutande skogsmark vill jag säga att det är tveksamt om man på detta sätt bör utvidga användningsområdet för de begränsade medel som står till förfogande. Det finns en hel del aspekter på denna fråga, men jag skall inte gå in på dem i dag; jag tycker nog att man kan nöja sig med att låta den utredning, som fått frågan sig tilldelad, i lugn och ro få begrunda ärendet. När det sedan gäller avvecklingen av det särskilda småbruksstödet har vi från borgerligt håll avgivit en reservation, nr 9, i vilken vi föreslår en längre avvecklingsperiod av stödet för de småbrukare som är under 55 år. Vi anser att de bör få behålla detta stöd fram till utgången av 1971. Det rör sig här om en relativt liten grupp, men det synes oss som om starka rättviseskäl talade för att man inte omedelbart skall avbryta detta stöd utan ge dessa småbrukare en viss respittid. När det sedan gäller kreditramarna för yttre och inre rationalisering torde de belopp som föreslås i propositionen i stort sett räcka under nästa budgetår. Men som konsekvens av vårt förslag att kreditstöd även skall kunna utgå när det är fråga om förvärv av deltidsjordbruk föreslår vi i reservation nr 13 att kreditramen för jordförvärvslån skall ökas med 5 miljoner kronor utöver propositionens förslag. Herr talman! Den grundsyn jag här kortfattat sökt ge uttryck för ger mig anledning att yrka bifall till utskottets hemställan utom i de avsnitt som berörs av reservationerna 1, 6, 9, 10 och 13, där jag yrkar bifall till reservationerna.
Herr talman! Det vilar något av frid och fröjd över debatten i dag, och det är kanske ganska naturligt. Att föreliggande förslag till riktlinjer för statens jordbrukspolitik inte i väsentlig mån skiljer sig från de hittills gällande är knappast något vågat påstående. Det blir som hittills ett visst stöd åt strukturrationalisering på familjejordbrukets bas, och prispolitiken blir i allt väsentligt oförändrad. Det sagda må visst inte uppfattas som ett angrepp på jordbruksministern. Utgångspunkten för regeringsförslaget är som alla vet 1960 års jordbruksutredning, som efter sex års arbete inte har lyckats komma utanför det gamla tänkandet. Efter utredningen kom den borgerliga opinionen mot de relativt små förändringar som kommittémajoriteten ändå föreslog.

Men är måhända en ny jordbrukspolitik obehövlig? Svaret på den frågan måste bli beroende av hur man värderar utvecklingstendenserna inom jordbruket. Sedan början av efterkrigsåren då den nuvarande jordbrukspolitiken fastlades har den i jordbruket yrkesverksamma befolkningen minskat från en fjärdedel till mindre än 10 procent av landets befolkning. Omkring 1 miljon människor har lämnat jordbruket. Varför? Jo, uppenbarligen därför att försörjningsmöjligheterna trots allt har varit bättre inom andra näringar. Och ändå har tullskyddet för jordbruksprodukter ständigt ökat och uppgår nu till genomsnittligt tre fjärdedelar av importpriset. Utvecklingen har varit en enda kris för det traditionella familjejordbruket, d.v.s. småbruket med kombinerad växtodling och husdjursskötsel. Ingen förutsätter heller annat än att denna kris skall fortsätta. Vad som föreslås är att vi skall påskynda och stimulera avfolkningen från jordbruket. Vad skall då komma sedan? Vilket slags jordbruk och vilka driftsformer skall vi ha? Det är väl därmed sammanhängande frågor som 1960 års jordbruksutredning framför allt borde ha sysslat med men som den tyvärr, enligt min mening, föga har ägnat sig åt. I vilken mån kommer framtidens jordbruk att vara kombinerade respek tive specialiserade? Jordbruksministern uttalar en försiktig tro på det senare alternativet. Omkring fyra femtedelar av jordbruksproduktionens värde ligger som bekant på den animaliska sektorn. Kan man då tänka sig rationella produktionsenheter för animalisk drift vid uppförstorade familjejordbruk, även om man därmed menar sådana med normjordbrukets arealer? Jag avser här givetvis animalieproduktionens basprodukter såsom mjölk, kött och fläsk. Har exempelvis fläskfabrikerna, med eller utan anknytning till annan jordbruksproduktion, kommit för att stanna? Kommer utvecklingen i övrigt att gå mot en snäv specialisering till ungdjursuppfödning, uppfödning av slaktdjur eller mjölkproduktion? Svaren på dessa frågor är naturligtvis inte bara beroende av tekniska faktorer utan också av hur stort tullskydd vi är beredda att upprätthålla. Men tekniken kommer ändå i det långa loppet att bestämma och stordriftens fördelar att göra sig gällande. Jag anser att utvecklingen på det animaliska området rätt övertygande talar för specialiserad kvalitetsproduktion i stor skala. Vad kommer detta att innebära i fråga om jordbrukets driftsformer? Naturligtvis kommer familjejordbruket under överskådlig tid att vara den förhärskande produktionsformen inom svenskt jordbruk. Men betydligt intressantare är om andra produktionsformer kommer att breda ut sig och i så fall med vilken snabbhet. Intressantare är också om familjejordbruket kommer att genomgå en sådan inre omvandling mot specialiserad produktion i stor skala att det om ett årtionde eller två bara blir namnet som kommer att påminna om det förflutna. Jag har, herr talman, kort sökt motivera varför vi i vår motion 1054 i denna kammare föreslagit tillsättandet av en utredning om jordbrukets driftsformer sedda i perspektiv — inte i det långa perspektivet men för låt oss säga 1970-talets jordbruk. Bakgrunden till kravet är inte bara de utvecklingstendenser jag i någon mån sökt hänvisa till men som jag inte närmare vill gå in på med hänsyn till den långa talarlistan. Ett annat skäl är att man enligt vår mening måste ta upp frågan om det svenska jordbrukets perspektiv till ordentlig prövning. Bakom 1960 års jordbruksutredning och föreliggande regeringsförslag liksom de borgerliga reservationernas propåer ligger uppfattningen att det svenska jordbruket inte kan klara sig utan ett högt gränsskydd. Vi skall upprätthålla ett jordbruk av beredskapsskäl, och meningarna går något isär om hur stort detta beredskapsjordbruk behöver vara. Låt mig på en gång säga att jag för min del är helt oenig med denna uppfattning om svenskt jordbruks möjligheter. Som jag redan framhållit är vårt jordbruk till fyra femtedelar animalieproducerande, och som väl de flesta vet är gränsskyddet för animalier väsentligt lägre än för vegetabilier. Vad är det som säger att den animaliska produktionen inte kan bli konkurrenskraftig om den blir en specialiserad storproduktion och får baseras på foderpriser som inte bestäms av ett skyhögt gränsskydd på vegetabilier utan av de internationella priserna? Varför till varje pris upprätthålla en vegetabilieproduktion som ändå bara svarar för en femtedel av jordbruksproduktionens saluvärde? Varför skall vi för övrigt just ha ett beredskapsjordbruk i fråga om vegetabilier, som i motsats till animalier kan lagras hur länge som helst? Skall vi då lägga igen våra jordar över lag? Ja, jag tror inte på import av hö och annat grovfoder eller beten. För övrigt kan nog en snabb förstoring av brukningsenheterna och övergång till mera extensiv odling och specialiserade grödor medföra att även den vegetabiliska produktionen kan klara sig med väsentligt lägre gränsskydd el ler — något som jag tycker vore bättre — ett visst statligt produktionsstöd via budgeten. Därmed har jag, herr talman, kommit fram till frågan om prispolitiken — den andra fråga som vi tagit upp i vår motion. Högprislinjen, d. v. s. att konsumenterna via höga priser skall upprätthålla ett jordbruk, kan inte vara odiskutabel. Den har också ifrågasatts av konsumentrepresentanter i jordbruksutredningen och i vissa remissyttranden. I ett land, där över 90 procent av befolkningen lever på annat håll än i jordbruket och där näringsliv och levnadsstandard är så beroende av exporten, kan en protektionistisk jordbrukspolitik verkligen ifrågasättas. Vi talade i går här i kammaren om svårigheter för vår export. Exportindustrins kostnadsnivå är som bekant inte oberoende av levnadskostnaderna i landet. De borgerliga partierna vill hjälpa industrin genom att avskaffa omsättningsskatten på investeringsvaror, vilket skulle innebära att man vältrade över 1,2 miljard om året på konsumtionsvarorna och på konsumenterna. är då de borgerliga så naiva att de tror att löntagarna kommer att acceptera detta utan lönekompensation? Vi vill gå en helt annan väg — en väg som kännetecknas av successiv avveckling av livsmedelstullarna och billigare livsmedel men också av en annan kreditoch räntepolitik, en aktiv prisstegringsbekämpande politik som jag under gårdagen i någon mån redogjorde för. Denna konsumentvänliga politik kan också i det långa loppet betyda bättre förutsättningar för den svenska exporten. Vi lever i en tid då alla påstår sig eftersträva friare internationellt varuutbyte genom rasering av tullmurar. Är det inte en illusion att tro att man i längden kan hålla jordbruksprodukterna utanför denna liberalisering av handeln? är det inte just denna fråga som Vi vill inte avskaffa det svenska jordbruket. Vi vill att dess utövare skall få bättre resurser. Vi vill att staten skall satsa betydligt mer på jordbrukets kapitalförsörjning och rationalisering för att snabbare förbättra jordbrukets betingelser. Men vi tror inte på den nuvarande jordbrukspolitiken. Det beslut som förmodligen fattas i dag kommer inte att stå sig länge. Jag tror att det blir på samma sätt med detta beslut som med 1947 års beslut i jordbruksfrågan. Man kommer nog snart underfund med att det behövs en ny jordbruksutredning. Vi motsätter oss inte vad som nu föreslås, men vi anser att man samtidigt borde be regeringen tillsätta en ny utredning först som sist alldenstund man med dagens beslut inte löser några väsentliga problem.

Beträffande övriga yrkanden kommer jag för min del att stödja samtliga socialdemokratiska reservationer. Skillnaden mellan dem och utskottsmajoritetens hemställan är inte så stor, men jag tycker att i valet mellan dessa två är de socialdemokratiska reservanternas förslag bättre. Jag kan inte stödja utskottets hemställan i alla avseenden. Det är framför allt två punkter som föranleder betänkligheter, nämligen 5 b och 5 h. I det första fallet rör det sig om huruvida man skall avveckla småbrukarstödet omgående för alla som inte fyllt 55 år. Reservanterna föreslår här en Öövergångstid på fyra år. även om jag inte är helt nöjd med reservanternas utformning av sitt förslag har jag bara att välja mellan dessa två saker. Jag är inte så anspråksfull att jag i sista minuten kastar fram ett eget förslag. Jag har ju inte haft möjlighet att delta i utskottsbehandlingen. Jag tycker dock att man i ett sådant här fall kunnat vara generösare. Därför komer jag att stödja reservanterna på denna punkt. Skulle detta leda till att denna kammare inte bifaller utskottets förslag och detta går igenom i en gemensam votering skulle jag vilja hoppas att regeringen tar denna fråga i betraktande än en gång. Det måste gå att finna ett vettigt sätt för avtrappningen. Beträffande den andra punkten — det särskilda mjölkpristillägget för de nordliga delarna av landet — har yrkats på viss förbättring med hänsyn till inflationens verkningar. Jag tycker att man inte heller här kan ställa sig helt avvisande då detta är en småbrukarfråga. Även om man anser att småbrukens tid är förbi måste man betänka att det stora flertalet verksamma inom jordbruket är småbrukare, vars omställningssvårigheter är betydande. Jag delar inte de åsikter reservanterna givit uttryck för i sitt förslag och jag har därför svårt att stödja detta. Jag tycker att en 25-procentig uppräkning i ett svep kan verka litet egendomligt i dessa tider, varför jag på denna punkt kommer att lägga ner min röst. Jag tycker att man på dessa båda punkter bort försöka komma fram till en kompromiss. Det skulle jag ha gjort om jag varit i socialdemokraternas kläder i utskottet. Jag förstår att det kan ha varit svårare på andra punkter.
Herr talman! Det var ganska intressant att konstatera att det kommunistiska partiet är i färd med att göra gemensam sak med de borgerliga på ett område där man tror att man kan vinna kortsiktiga fördelar, där man kan samla röster genom att framställa sig själv som mera positiv till de små inkomsttagarna i detta sammanhang. Jag undrar om herr Karlsson i Huddinge har tänkt sig in i situationen. Vem skall betala det ökade stöd som denna grupp skall erhålla? Ofta är det andra arbetargrupper i detta land, som lever i en måhända sämre ställning och för vilken — jag betonar det — tryggheten sannerligen inte är ordnad på det sätt som man skulle önska. Om herr Karlsson menar något med sitt underkännande av detta jordbruksprogram och sin plädering för den mera fabriksmässiga driften, har jag svårt för att se hur det kan rimma med det förslag han här ställer. I övrigt kan jag säga att jag med stort intresse åhörde herr Karlsson. När han tar till orda i jordbruksfrågor finns det alltid anledning att lyssna på vad han säger. Men det är ändå märkligt att han inte har observerat den stora skillnad som föreligger mellan detta förslag och låt oss säga 1959 års riksdagsbeslut om det sexåriga avtalet. Detta var bemängt med en massa underliga regler och föreställningar om hur man skulle nå en inkomstföljsamhet med andra grupper. Jag kan bara ta detta som exempel, men jag skulle kunna ta med mera av det som fanns med i sexårsavtalet och den jordbrukspolitik vi har fört. Nu står vi i en situation — vi har haft ett par provisorieår — där det klart är uttalat att ställningstagandena till dessa provisorier inte innebar något ställningstagande för framtiden. Det är först i dag som vi kan säga att vi kastat loss från det bundna tänkandet. Herr Karlsson som ändå har förmåga att kunna se litet djupare på dessa ting skulle — om han ansträngde sig — verkligen kunna se att det steg vi nu tar är ganska betydelsefullt. Jag kan inte begripa vad en fortsatt utredning skulle tjäna till, i varje fall inte med den hållning som vi från socialdemokratiskt håll nu intar. Vi menar att näringen bör få utvecklas efter de betingelser som den tekniska utvecklingen skapar. Staten skall här inte diskriminera, företagen skall få utvecklas i frihet. Eftersom vi med våra utgångspunkter inte tänker tvinga fram någon utveckling, kan jag inte se att det finns intresse för att knyta an till en utredning av nämnt slag. Efter detta ber jag att få säga några ord som kommentar till föregående talare i den ordning som de har förekommit. Jag kan då först notera att herr Hansson i Skegrie kanske argumenterar något demagogiskt. Han konstaterar att det var ett betydande steg framåt som togs när man sade att det centrala syftet med en fortsatt snabb rationalisering var att uppbygga rationella jordbruksföretag. En rationalisering av verksamheten måste självfallet vara det centrala, men det kommer in så mycket annat som vi måste räkna med vid de jordbrukspolitiska avgörandena. Man kan därför inte se frågan helt självständigt på det sätt som herr Hansson i Skegrie gör. Det har ingalunda i propositionen gjorts gällande att rationaliseringen skulle kunna genomföras på en gång. Självfallet måste den ske steg för steg. Att dessa steg inte får vara för små varje gång man tar dem är också uppenbart. Härvidlag kan man nog säga att vår jordbrukspolitik under ett tidigare skede kännetecknats av alltför blygsam målsättning i vissa sammanhang. Herr Hansson fortsätter att tala om prispresspolitiken; herr Persson i Skänninge har redan berört denna sak. Men det är inte särskilt logiskt, herr Hansson, att i talarstolen rikta sig till jordbruksministern och tacka för att han i propositionen lagt sakerna till rätta. Det talas inte om prispress i propositionen men däremot i den motion som herr Hansson i Skegrie själv har skrivit under. Om herr Hansson hade uppmärksammat detta när han läste propositionen behövde motionen inte ha byggt på ett felaktigt påstående. Vi kanske skall resonera något om familjeföretaget också. Herr Hansson i Skegrie menar att ansträngningarna i första hand bör inriktas på att av alla dessa små enheter bygga upp bärkraftiga jordbruksföretag och att övriga uppgifter bör få stå tillbaka. Det är väl ett fullkomligt felaktigt sätt att angripa problemet. Vad är rationaliseringen inom jordbruket? Det är en massa olika aktiviteter som utövas, varvid man söker sig fram efter specialiseringens väg, väljer en bättre produktionsinriktning o.s.v. Vi kan inte göra rationaliseringen till en fråga om att endast försöka lägga samman små enheter och tro att vi därmed har gjort vad som är möjligt att göra för att främja rationaliseringen. Det är en felaktig utgångspunkt att tro att omsorgen om familjejordbruket skall ställas i förgrunden och andra åtgärder skjutas åt sidan. Om herr Hansson i Skegrie funderar igenom dessa frågor kommer han nog fram till slutsatsen att situationen skulle bli ganska horribel. Vi är beredda att betrakta familjeföretaget som ett tvåfamiljsföretag. Men hur är de företag beskaffade på vilka man sätter stämpeln »fläskfabrik» eller »industriell verksamhet»? Herr Hansson i Skegrie vet det, ty han kan se det på olika håll i Skåne. De består av man och hustru med två eller tre anställda som arbetar med utnyttjande av modern teknik och som då kanske kan producera låt oss säga 15 000—20 000 slaktsvin under ett år. De är inga jätteföretag, ingenting som vi normalt skulle betrakta som industriell verksamhet. Var snäll och leta upp ett enda företag inom svensk jordbruksproduktion där vi kan tala om en verkligt stor företagsamhet! I verkligheten ligger dessa företag, även om de måhända kan drivas i form av bolag — om det ur vissa synpunkter är fördelaktigt — familjeföretaget, det lilla företaget, mycket nära och är i verkligheten en konstruktion.

Hur skall anvisningarna till lantbruksnämnderna utformas? Hur skall man betrakta ett sådant företag som t.ex. Dalby fläskfabrik, ett företag av just den typ som jag har beskrivit? Skall man säga att där får staten inte satsa någonting, ty där är det fråga om storproduktion som vi är främmande för? Om tio småbrukare går samman och i stor skala försöker lösa frågan om smågrisproduktionen — de har t.ex. ett suggstall — hur skall man göra då? Skall vi sätta oss emot det och säga att den typen av företag får inte främjas, ty den har karaktären av storföretagsamhet? Jag tror att de som funderar häröver kommer fram till slutsatsen att det är orimligt att i författningsbestämmelserna skriva in anvisningar till vägledning för oss i det fortsatta rationaliseringsarbetet. En stor och viktig fråga är den som gäller hur vi skall betrakta vår jordbruksproduktion i belysning av en eventuell situation då världssvälten kan bli ännu mer utmanande än vad den är i dag och hur vi skall inrikta vårt handlande därefter. Om jag förstått saken rätt har både herr Eliasson i Moholm och herr Antby medgivit att de borgerliga vid sitt ställningstagande inte beaktat konsument intresset för dagen, men möjligen på lång sikt. I en värld som svälter skulle vi sitta med tillräcklig jordbruksproduktion här hemma och äta ur vårt eget grötfat. Konsumenterna skulle alltså kunna känna en viss trygghet i denna situation. Jag tror inte att vi kan se dessa frågor på det sättet. Vi gör klokt i att reducera vår roll i världssammanhanget till vad den är värd. Svensk jordbruksproduktion ter sig sannerligen ganska obetydligt, om vi sätter in den i ett globalt perspektiv. I vår värld finns det 1500 miljoner hektar åker. I Sverige har vi 3 miljoner hektar; det är 0,2 procent eller, om vi så vill, 2 promille av hela världens jordbruksareal. När det gäller spannmålsodling räknar man i hela världen med 684 miljoner hektar, medan vi i Sverige har 1,4 miljoner hektar. Fortfarande stannar vi vid blygsamma 2 promille. Tar vi antalet mjölkkor blir vi något bättre ställda. Man räknar med 260 miljoner kor i världen, och vi har 900000 — vi är på väg nedåt — men det är bara 0,3 procent. För att denna bild skall bli rättvis bör det dock läggas till att vi har en hög avkastning inom mjölkproduktionen. Vi svarar faktiskt för ungefär en procent av världsproduktionen på detta område. Om vi skall försöka komma till rätta med världssvälten, är det klart att vi kan göra en insats inom vårt land, men nog är det mera sannolikt att insatserna måste göras i annan form och sättas in i de länder där förutsättningarna för att driva upp produktionen är större än hos oss. Om man kan öka spannmålsavkastningen med ett enda kilogram per hektar i världsproduktionen, betyder det lika mycket som om vi kunde höja vår produktion med 500 kilogram per hektar. De stora möjligheterna ligger på annat håll. Herr Hansson i Skegrie och andra talare har diskuterat amerikaresan, och jag är övertygad om att den var myc ket givande. Jag hade tillfälle att året innan jordbruksutskottet var där besöka Förenta staterna och se en stor del av jordbruksproduktionen. Jag kom till Kalifornien, som i dag är ett av de mest utvecklade områdena för produktion av grönsaker och andra jordbruksprodukter. Kalifornien var en gång en halvöken, men man har lyckats göra denna öken bördig genom betydande kapitalinsatser, bevattningsanläggningar o.s.v. Det är stortartade projekt som har genomförts. För några år sedan reste jag i Sovjetunionen och besökte Kazakstan och just det område, Selinogradområdet där Chrustjovs nyodlingar kommit = till stånd. Även detta imponerade oerhört på mig. Visst kan vi här i Sverige le åt dessa odlingar och säga: Tänk, de producerar inte mer än 8—10 säckar vårvete per hektar därborta! Om vi beaktar att arealerna är så oändligt stora att även den blygsamma produktion som man åstadkommer där betyder en säck vete mer per sovjetmedborgare, måste vi ändå se detta som ett storslaget projekt i försöken att förbättra försörjningen i Sovjetunionen. Det skedde under vidriga betingelser på hungerstäppen där förut bara karavanvägarna gick fram och där det levde ett ryttarfolk som i stort sett livnärde sig på den magra gräsväxt som fanns på stäppen. Stora områden lades där under plogen. Vetenskapsmännen säger att om Sovjetunionen skulle satsa mera på konstgödning och vidta andra åtgärder för denna produktion skulle skördarna i Sovjetunionen kunna ökas med 4—5— 6 säckar per hektar. Detta ligger alltså inom möjligheternas gräns. Jag har inte haft tillfälle att besöka Indien men betänk vilka resurser där finns! Om man kunde få jordförstöringen att upphöra, om man i stället för att elda upp gödseln kunde tillföra jorden den, om man över huvud taget angrep dessa frågor med den teknik vi i västvärlden tillämpar, vad skulle inte då kunna åstadkommas? Det saknas inte jord. Det väldigt tättbefolkade Indien har i verkligheten lika mycket åkerjord per capita som Sverige. Frågan gäller att på de magra tegarna åstadkomma förbättringar. Därför, herr Hansson i Skegrie och andra som yttrat sig i dessa frågor, ligger inte lösningen av världssvältens problem här i Sverige eller i de små länderna på de breddgrader där vi har att producera. Dessa problem måste lösas i utvecklingsländerna själva, som också har stora möjligheter att driva upp produktionen, ty man startar där praktiskt taget i ett nolläge medan vi däremot har kommit ganska långt i våra strävanden att ur den motspänstiga natur och med det klimat vi har försöka utvinna så stor produktion som möjligt. Vad vill nu dessa länder? Jo, de vill sälja till oss. Direktören i FAO har åberopats här. Varför inte läsa hans program som går ut just på vad jag har sagt om en satsning i u-länderna i första hand för att driva upp produktionen där. Varför inte läsa den förödande kritik han riktat mot den protektionistiska jordbrukspolitik som drivs av industriländerna, den vädjan från u-länderna att ge dem möjlighet att sälja sina varor till länder som Sverige och andra som i dag håller sig med betydande handelshinder. Världssvältens problem angår oss alla, men jag tror att vi har all anledning att se på möjligheterna att på mest realistiska sätt kunna medverka till att lösa dessa frågor. Vi kan göra det genom att uppträda på de områden där vi har stor konkurrenskraft, med vår industriproduktion, med insatser på maskinområdet eller gödselområdet, där vi i varje fall är betydligt starkare än när det gäller den egentliga vegetabiliska livsmedelsproduktionen. Till herr Antby vill jag säga att det program som presenterades för 14 månader sedan kan herr Antby i dag läsa med stor behållning och finna att detta är vad vi håller på att realisera nu. Inte allt på en gång. Det har vi aldrig tänkt oss. Det är fråga om en utveckling åt rätt håll. Herr Antby kanske skall läsa om mittenprogrammet, som jag redan när jag läste det tyckte var mycket suddigt i konturerna. Av detta har herr Antby inte fått någonting kvar nu. Där hade ju ändå folkpartiet lyckats få med några rader om att det kunde vara bra och ur konsumentsynpunkt intressant att begränsa jordbruksproduktionen. Vi kunde då importera billiga varor, vilket konsumenterna skulle kunna få viss glädje av. Detta har herr Antby fullständigt glömt bort i dag och han har helt kastat sig i armarna på centerpartiet och högern när det gäller att så ensidigt se till producentintresset i denna fråga. Det fanns kanske annat i herr Antbys anförande där jag inte kunde dela hans mening. Det kan jag emellertid gå förbi, då det inte gällde så centrala frågor. Emellertid kan man väl säga att herr Antbys ståndpunkt, i fråga om jordbrukspolitiken, sådan som han presenterade den här är kort och gott, att den skall vara skälig för alla. Några närmare antydningar om hur denna skälighet skall främjas har han inte kunnat bidraga med. Det var, herr talman, kanske flera punkter som jag skulle ha kunnat beröra i denna diskussion, men jag vet, att talarlistan är mycket lång och att det är många som naturligtvis ser fram emot den stund, då de skall få tillfälle att anföra som jag tror mycket intressanta synpunkter på denna fråga.

Herr talman! Det var närmast herr Eliasson i Moholm som jag skulle vilja säga ett par ord till. Han säger att på grund av att socialdemokraterna slagit vakt om den tidigare jordförvärvslagen har det blivit så här. Högern har aldrig velat ha den. Folkpartiet säger i sin motion att det är på grund av att socialdemokraterna har slagit vakt om jordförvärvslagen som vi har detta tillstånd. Är herrarna så rädda för ett borgerligt samarbete att ni inte vågar nämna centerpartiets namn? Centerpartiet har ju också slagit vakt om den lagen. Nu har vi emellertid fått en betydligt modernare jordförvärvslag, och jag tror att den skall medverka till en utveckling i rätt riktning. Vidare säger herr Eliasson i Moholm att om man inte i EEC hade några subventioner för jordbruksvaror, skulle vi mycket väl kunna hävda oss. Det är på det sättet, herr Eliasson i Moholm, att regleringen i fråga om jordbruksprodukter trädde i kraft den 1 juli 1964. Det fanns olika subventioner inom skilda delar av ifrågavarande stater. Man kunde inte avskaffa subventionerna på en gång. Man har emellertid ålagt vederbörande att se till att alla subventioner på mejeriområdet skall vara avskaffade 1970. Jag har inte sagt att Lantbruksförbundet har antagit något förslag. Jag har nämnt att förbundet har igångsatt en utredning och att frågan om den differentierade prissättningen diskuteras bland jordbrukarna. Jag har dessutom sagt att jag inte tagit någon ställning till huruvida det är riktigt att ha en sådan prissättning eller inte. Herr Eliasson säger att det inte är fråga om att sänka priserna utan att höja för de stora och att låta priserna för de små vara oförändrade. När saken diskuteras i RLF tidningarna, talar man emellertid om torparmjölk och godsägarmjölk. Herr Eliasson har även sagt att affischerna tagits ned och att man gjorde det före valet. Jag var ute och åkte i söndags och hittade ett par. Men jag skall ta med mig snabbprotokollet och åka förbi där nästa söndag och ha herr Eliassons ord på att nu är affischen överflödig och att nu skall den tas ned, nu har den ingen uppgift att fylla.
Herr talman! Jordbruksministern ville göra gällande att jag skulle ha slagit följe med de borgerliga. Jag vill med anledning därav erinra om att i sakfrågorna angående jordbrukspolitiken yrkade jag bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer. Om vi skall tala om att slå följe, bör det väl framhållas att differenserna mellan regeringens förslag sådant det nu föreligger och de borgerligas ju inte är så stor att de borgerliga talarna kan få någon vidare luft i dag. Vem är det som skall betala denna något utvidgade småbrukarhjälp? Ja, vem är det som betalar arbetsmarknadspolitiken? Den kostar en hel miljard om året, och den sysslar ju med problemet att bereda folk utkomst, när de inte kan fortsätta att få sin utkomst på samma sätt som förut. Vem är det som betalar lokaliseringspolitiken som kräver mycket stora belopp och gäller samma sak? Vem betalar gränsskyddet som uppgår till miljarder och som framför allt gynnar de stora jordbrukarna? Skall vi börja tala om vem som betalar måste man konstatera att de fattiga miljoner det här gäller inte är någon stor fråga men att den har betydelse för många människor, kanske den övervägande delen av de svenska jordbrukarna. Finns det något samband mellan mitt förord för rationell, fabriksmässig drift och yrkandet på något större hänsyn till småbrukarna? Nej, det finns inget direkt samband, men detta beror helt enkelt på att det rör sig om två helt olika frågor. En sak är vilket slags jordbruk som bör eftersträvas och en annan vad man vill göra för dem som inte längre kan fortsätta i den näring där de tidigare varit sysselsatta. Så till det där som sades om popularitet. Vi arbetar väl alla för att söka gagna vissa grupper med olika förslag. Men varför överlåta småbrukarnas pro blem till de borgerliga partierna, det kan väl inte statsrådet Holmqvist själv vara särskilt intresserad av? Det har tydligen uppstått ett missförstånd. Jag bestrider inte att vissa steg tagits beträffande förändringen av jordbrukspolitiken. Har mina ord tolkats annorlunda rör det sig om en missuppfattning. Jag vill också understryka att jag yrkade bifall till de socialdemokratiska reservationerna i sakfrågorna men att jag har velat framhålla att man inte kan tala om någon i egentlig mening ny jordbrukspolitik.

Herr talman! Jag har märkt att man från regeringspartiets sida försöker spela ut konsumentintresset som om det skulle vara regeringen som värnar om detta i motsats till oppositionen. Men här rör det sig väl om litet demagogi. Vad vi diskuterar i dag, herr statsråd, är ingenting mindre än det svenska folkets försörjningsfråga med avseende på framtiden, och jag skulle tro att konsumenterna har mycket stort intresse av att den frågan löses på ett för dem tillfredsställande sätt. Och vid konsumenternas eget ställningstagande i höstas visade det sig att de valde rätt väg när de tog avstånd ifrån den 80 procentiga försörjningsnivån. Statsrådet ville försvara den fabriksmässiga produktionen med att den även gäller familjeföretag. Hur skulle statsrådet handla om det gällde att i en socken ge 400 000 kronor till ett sådant företag, varav 100000 i gåva? Det är mycket möjligt att företaget i fråga kan producera relativt billigt eftersom det får 100 000 kronor till skänks, men jag skulle kunna säga som statsrådet sade till herr Karlsson i Huddinge: Vem är det som betalar dessa 100 000 kronor, om inte andra som har det sämre än dem som får pengarna? Det är emellertid inte närmast detta saken gäller. Vad väljer statsrådet om han har att bygga ett stort fabriksmässigt företag för 400 000 kronor eller att i samma socken hjälpa tio småbrukare att utvidga sina företag för vardera 40 000 kronor? Så länge vi har otillräckliga finansieringsmöjligheter får vi nog försöka att på ett lämpligt sätt avväga den fabriksmässiga produktionen inom jordbruket mot övriga intressen. Vi motsätter oss som sagt inte i princip denna, men jag tror att man ändå måste tänka på att ett lands försörjning inte alltför mycket kan grundas på produktion i fabriksmässig form, utan det måste bli en avvägning mellan den och vad jag skulle vilja kalla konventionellt bedriven jordbruksproduktion. Herr statsrådet försökte smita undan världssvältsproblemet genom att säga att det inte kan lösas av oss här i vårt land. Ja, men det är inte heller hederligt att krypa bakom missförhållan dena i u-länderna och framhålla att dessa länder vill sälja till oss. Det gäller huvudsakligen de få länder som producerar socker och som i sin tur utgör en mycket liten del av u-länderna.

Herr talman! Jag håller gärna med jordbruksministern om att vi inte löser världssvältproblemet om vi sätter vår självförsörjningsgrad en eller annan procent högre. Men varje bidrag som man på det viset kan ge har ändå sitt lilla värde. Det råder en fruktansvärd undernäring i u-länderna; speciellt i fråga om äggviteämnen. Den västerländska världen har en stor och väsentlig uppgift att fylla när det gäller att avhjälpa den bristen. Därmed inte sagt att Sverige skall etablera sig som exportör eller svara för en produktion som kan täcka det behovet — vi har ju alla i utskottet varit överens om att vårt land inte har resurser till det. Den andra fråga som statsrådet Holmqvist tog upp gällde produktionsutvecklingen. Vi har en jordbruksproduktion som minskar med ungefär 1 procent om året, vi har en folkökning med bortåt 1 procent om året och det sker en övergång till mer högvärdiga livsmedel. Detta betyder att det för dagen sker en anpassning mot en sådan försörjningsnivå att nuvarande exportöverskottet av livsmedel kommer att elimineras. Vi är överens om att vi inte för närvarande skall motverka denna utveckling. Men vi får komma ihåg att denna utveckling, om den fortsätter, leder till att vi om ett tiotal år är nere vid en 80-procentig försörjningsgrad. Jag kan således inte förstå annat än att läget är sådant att inga särskilda påtryckningar behövs. Om utvecklingen får fortgå under ett par år till har vi alltså fått en sådan självförsörjningsgrad att det överskott som tidigare vållat oss besvär har eliminerats. Jordbruksministern talade om behovet av en politik som är skälig mot alla. Jag har också den uppfattningen att vi skall föra en sådan politik, och jag hade trott att även jordbruksministern företrädde den åsikten. Nu fick jag intrycket att han ville ta åt sig hela äran för en konsumentvänlig politik. Inom jordbruksutskottet har vi nog varit ganska ense om att försöka åstadkomma största möjliga rättvisa för alla grupper.
Herr talman! Diskussionen har nu mot slutet blivit något underlig; man håller tydligen på och diskuterar vilka grupper den ena eller den andra parten vill företräda. Jag delar helt herr Antbys uppfattning att det inte alltid är nödvändigt att tänka på röstköp vare sig de föreslagna åtgärderna gäller småbrukare eller konsumenter. Det bör finnas möjligheter att göra avvägningar utan att man skall behöva bli misstänkliggjord av den som kommit till en annan bedömning. Jag vill sedan, herr talman, när det gäller familjejordbruk säga till statsrå det att jag aldrig tänkt mig något annat än att varje jordbruksföretag — vilken form det än har — skall stödjas i sina rationaliseringssträvanden. Men eftersom jag är medveten om att de medel, som herr statsrådet under de närmaste åren rimligtvis kan utverka, inte ger oss möjligheter att tillgodose alla de krav som kommer att ställas, anser jag att vi för att åstadkomma ett optimalt utnyttjande av pengarna i första hand bör satsa på familjejordbruk. Statsrådet hade sedan en längre utläggning om vårt förhållande till de underutvecklade länderna. Jag vet inte, om det var ett de obotfärdigas förhinder som gjorde att bevisföringen blev så lång. För mig står det klart att det är svält i världen och att en serie olika åtgärder måste vidtas för att minska den. Men, herr statsrådet, den ena åtgärden utesluter inte den andra. Om en nation har möjligheter att åtminstone delvis försörja sig själv med livsmedel men i en bristsituation minskar sin självförsörjningsgrad, så måste det gå ut över andra, för den händelse landet i fråga befinner sig i den förmånliga ställningen att man har en valuta som det går att köpa för. Om situationen härvidlag skulle ändras, kan vi naturligtvis ompröva vår politik. Nej, herr statsråd, i hela Ert resonemang slog Ni in öppna dörrar. Vi vill ha ett både-och, men om vi följer Er, så kan det hända att kon dör medan gräset gror. Så är det, om man ser kallt på saken. Bara ytterligare en sak till, statsrådet! Vi fick aldrig något svar på frågan, huruvida statsrådet haft möjligheter att dela på propositionen. Herr Persson i Skänninge uppehöll sig vid vad jag sagt om jordförvärvslagen. Vad herr Persson därvid anförde är riktigt. Men jag hade dessutom den uppfattningen att det skulle ha blivit ännu bättre om vi inte undantagit de statliga och kyrkliga markinnehaven utan ska pat möjligheter att för jordbrukets rationalisering använda all mark. Detta var herrarna emellertid inte med på. Och det är väl ett faktum, att det var jordförvärvslagens bestämmelser beträffande fastigheter på över 20 hektar som fördröjde rationaliseringen under hela 1950-talet, just under den tid då ni anser att rationaliseringen gick för långsamt. Det gläder mig om de affischer kommer bort, som herr Persson i Skänninge talade om. De gör ingen nytta längre, men att de har gjort detta tidigare visar valresultatet.
Herr talman! Jag undrar om herr Karlsson i Huddinge riktigt tänkt sig in i den här frågan. Det extra mjölkpristillägg, som man från borgerligt håll vill driva igenom, skulle kosta 7 å 8 miljoner kronor, vilka skulle betalas av de svenska skattebetalarna. Det finns ingen utredning om den saken. JordbruksutrTedningen har inte föreslagit någon sådan åtgärd; inte ens någon minoritet inom utredningen har gjort det. Inte heller har någon av de ca 100 remissinstanserna tagit upp denna tanke. Och den fördes inte fram under vårens förhandlingar, vilka hade till syfte att förbättra jordbrukarnas ekonomiska villkor. Men så kommer ett par centerpartister och väcker en motion, och alla borgerliga partier blir plötsligt beredda att :anvisa 7 å 8 miljoner kronor för detta ändamål. Det är inget struntbelopp, herr Antby. Det är nästan mer än vad vi satsar på hela rationaliseringsarbetet i Norrland. De s.k. koncentrerade rationaliseringsåtgärderna, vilka vi betraktat som det mest värdefulla inslaget i rationaliseringsarbetet, kostar lika mycket. ä Om man nu vill satsa 7 å 8 miljoner kronor mer på det norrländska jord 'bruket, så vore det nog värt att söka finna en annan form för detta bidrag än att knyta det till en viss del av jordbruksproduktionen. Jordbruksutredningen har utdömt denna form av bidragsgivning och i stället föreslagit en utveckling av stödet efter andra banor. Detta centerpartiförslag hade herr Karlsson i Huddinge egentligen velat stödja, men han har ändå blivit litet betänksam och säger nu, att han och hans partivänner kommer att avstå från att rösta på denna punkt. Herr Karlsson uppehåller sig emellertid ytterligare vid småbrukarnas problem och möjligheter för dem att få bidrag framöver. Men arbetsmarknadspolitiken, som Karlsson talar så mycket om, gäller ju också jordbrukarna. Någon av kammarens ledamöter kanske lyssnade på jordbruksprogrammet i radio i söndags morse. Där beskrevs just situationen för två jordbrukare, som båda hade gått över till industriarbete. Den ene var en ganska ung man; den andre hade fyllt 62 år. Det var slående att båda var nöjda med att de hade tagit steget över till industriarbetet, som gav dem en bättre försörjning och en iryggare ställning, och som dessutom innebar ett mindre krävande arbete än jordbruket. De förmåner som de hade fått i samband med övergången var flyttningsbidrag, familjebidrag och hela den övriga arsenalen av hjälpmedel, som vilken löntagare som helst kan tillgodogöra sig i samma situation. De förmånerna erhåller också jordbrukaren i dag, det är ingen diskussion om den saken. Frågan är då, om vi när vi tar ställning till den framtida jordbrukspolitiken skall förklara att processen skall kunna dras ut över fyra år. Den som i dag är 35 år och arbetar i ett ärvt eller på annat sätt erhållet småbruk, skulle alltså ha kvar bidraget under fyra år. Sedan tar det slut. Men är hans situation bättre om fyra år? Jag kan inte se det. Då får vi ta upp frågan om han även i fortsättningen skall ha bidrag. Men han erhåller ett belopp på 6 000 kronor, om han inom de närmaste fem åren går över till industriarbete. Det var det som var tanken i jordbruksutredningens förslag, alltså att man skulle skapa en stimulans för att dra över arbetskraft från jordbruksnäringen till sektorer inom näringslivet som behöver arbetskraft. Dessa verkningar tycks helt gå förbi herr Karlsson i Huddinge. Jag upprepar att denne småbrukare om fyra år står i precis samma situation, sedan bidraget upphört att utgå. Men om bidraget skall avse hans omställning till annat yrke — ja, då får han 6 000 kronor då han går över, och det är i pengar betydligt mer än vad herr Karlsson tillsammans med de borgerliga nu vill ha beslutat. Nå, hur är det då med den som av sociala skäl är förhindrad att gå över till annan verksamhet? Jo, vi har gjort ett klart undantag för honom. Om han är handikappad, eller om arbetsmarknadsmyndigheterna bedömer det som omöjligt att omplacera honom, så kan vederbörande få bidrag. Därmed tycker jag att vi har tagit undan de kategorier, där det kan sägas föreligga ömmande skäl. Och de övriga kommer inte i någon annan situation än vilka andra löntagare här i landet som helst riskerar att hamna i. Som jag framhöll blir även jordbrukaren delaktig av de förmåner vi inför i avsikt att underlätta övergång till annan verksamhet. Herr Hansson i Skegrie sade att det vi nu diskuterar är en hela svenska folkets försörjningsfråga, och därför skall olika medborgargrupper delta i bedömningen av jordbrukspolitiken. Där håller jag med herr Hansson. Men sedan kommer vi in på frågan om stödet. Kan det vara rimligt att skänka 100 000 kronor till en investering som kostar 400 000? frågade herr Hansson. Ja, jag tror inte det är otänkbart att en sådan situation kan uppkomma, där detta är att föredra framför att splittra pengarna på en mängd åtgärder. Jag har tidi gare i debatten nämnt ett exempel, och jag tror att herr Hansson efter litet tankemöda skall finna att starka skäl kan tala för att det i vissa fall är bättre att satsa på 400 000-kronorsobjektet framför att plottra bort pengarna. Om exempelvis ett antal småbrukare går samman för att ordna sin smågrisproduktion, blir det förmodligen billigare än om var och en försöker åstadkomma en förbättring av sin produktion. Vidare delas inte dessa pengar ut sockenvis på något sätt, och jag förstod därför inte den bild som herr Hansson i Skegrie tecknade. Jag tycker inte man skall ha några förutfattade meningar, utan rationaliseringen skall stödjas och vi skall bortse från företagsformen. Rationaliseringsstöd skall naturligtvis inte vara alltför små och splittrade, men i Övrigt tycker jag inte att man skall ha någon begränsning. Till herr Antby har jag kanske inte så mycket mer att säga. Jag tror att frågan kan reduceras ytterligare, om man låter denna diskussion röra sig om vad den verkligen gäller — om vår jordbruksproduktion skall ligga vid 80, 85 eller 90 procents självförsörjningsgrad. I den tidigare debatten har man från folkpartiet trosvisst sagt att utvecklingen sköter sig själv och att jordbruksproduktionen går ned så att vi rentav kan få bekymmer att hålla den uppe. Jag kan inte se hur bedömningen av världssvältens problem skall kunna åstadkomma någon väsentlig skillnad mellan dessa ställningstaganden. Jag tror det är rimligt att vi ser på var och en av dessa frågor i dess sammanhang. Världssvälten är ett stort problem, men det skall vi attackera från andra utgångspunkter än bevarandet av svenskt småbruk. Herr Eliasson i Moholm gjorde gällande att jag intog en felaktig hållning och att det var den obotfärdiges förhinder när jag hade argumenterat så länge om möjligheterna att komma till rätta med världssvältens problem. Jag ber om ursäkt, ifall kammarens ledamöter all mänt har uppfattat det så. Det var i varje fall ett försök att sätta in frågan i det vidare sammanhang där den hör hemma och där man kan anvisa de verkligt radikala lösningarna. Jag menar inte att kon skall dö medan gräset gror. Jag tycker tvärtom att mina tankar på detta område borde kunna bidra till att rikta uppmärksamheten på mera väsentliga ting när det gäller att lösa svältens problem i vår värld.

Herr talman! Jag vill påminna herr statsrådet om att frågan om det extra mjölkpristillägget i Norrland inte är någon förhandlingsfråga. Den har inte tagits upp — och kunde inte tas upp — vid de förhandlingar som har pågått. Frågan behandlades för all del en gång i jordbruksutredningen, där de socialdemokratiska ledamöternas första beslut var att helt ta bort norrlandstilllägget. Sedan tänkte man om och tyckte att det skulle vara kvar i tre år, varefter man skulle ompröva saken. Nu är den tredje linjen att det skall vara kvar. Orsaken till denna ändrade uppfattning skall jag inte ingå på, men det finns väl en sådan orsak. Herr statsrådet vill inte vara med om att ge 8 miljoner till de små jordbrukarna i Norrland, vilket dock endast skulle vara en ersättning för penningvärdeförsämringen. Men han är fullt beredd att skänka 100 000 kronor på ett bräde till en stor företagare inom jordbruket. Sedan menar statsrådet att det inte finns något försvar för vår linje att man under fem år framöver bör ge övergångsbidrag även till mindre jordbrukare som är under 55 år. Men det är inte så lätt för en sådan mindre jordbrukare att snabbt realisera sitt företag och övergå till annan sysselsättning. Avsikten är närmast att undvika den något brutala omställning som ibland skulle bli följden när vederbörande måste realisera sitt företag så gott det går. Jordbruksministern är utomordentligt skicklig i att svänga sig — det har han alltid varit. På tal om de stora företagen och bidraget på 100000 kronor säger han: Varför skulle man inte kunna ge detta belopp till låt oss säga 10 småbrukare? Det är en helt annan historia, herr statsråd, att låta 10 småbrukare bygga en gemensam ladugård för 100 000 än att bygga en fläskfabrik eller mjölkfabrik till vilken bara hör den mark där själva företaget ligger. Men som sagt: Skall vi ändra bilden dithän, så blir det lättare att diskutera med herr statsrådet på denna punkt.
Herr talman! Endast några korta repliker till jordbruksministern! Jordbruksministern sade i sitt senaste inlägg, att om man skall ge de norrländska småbönderna 8 miljoner kronor, så borde man finna en annan form härför — man borde ge dem motsvarande belopp på ett annat sätt, om jag fattade jordbruksministern rätt. Detta förslag har jag ingenting att invända emot. Jag sade i mitt tidigare inlägg att jag inte kommer att rösta för reservanternas förslag just på grund av utformningen. Men regeringen har en helt annan initiativmöjlighet än jag. Kunde då inte regeringen någon gång i höst återkomma med ett förslag om hur dessa 8 miljoner bättre skall användas? Inga invändningar från min sida i så fall! Den andra frågan som riktades till mig gällde om situationen för dem, som nu skulle kunna få småbrukarstöd under ytterligare fyra år, kommer att vara bättre efter den tiden. Ja, det är svårt att bedöma den saken, ty de flesta av dessa jordbrukare kommer väl inte att vara kvar inom näringsgrenen då, även om de inte uppnått 55 års ålder. De försvinner ju numera i rapidfart. Men saken gäller något annat — man tar faktiskt ifrån människor ett bidrag, ett stöd, helt enkelt därför att de är jordbrukare. De skall inte få det längre. Ingen kan inbilla mig att rationaliseringen skulle hejdas om småbrukarstödet behölls under något år. När tillämpar man på andra områden denna ordning att ta ifrån människor ett bidrag som de redan har? Jag kan inte erinra mig sådana fall, och det är detta som lett till mitt ställningstagande.

Herr talman! Det synes mig som om jordbruksministern och jag nu är ganska överens om att den omständigheten att vi har en produktionsminskning och en befolkningsökning leder till att vi inom den allra närmaste framtiden har eliminerat ett besvärligt exportöverskott. Fortsätter utvecklingen på samma sätt kan vi så småningom komma dithän att vi får ta ståndpunkt till vilka åtgärder vi skall vidtaga för att bibehålla vår försörjningsnivå. Så några ord om hänsynstagandet till olika parter d.v.s. i detta sammanhang konsumenten och producenten. Jag vill erinra om att det nu föreligger en prisöverenskommelse som vi alla, såvitt jag vet, är eniga om att acceptera. Jag förutsätter att det i denna har tagits hänsyn till såväl konsumenter som producenter och jag räknar med att resonemanget om partitagande för den ena eller andra kategorin därmed kan anses avskrivet. Slutligen vill jag säga att när det gäller rationaliseringsverksamheten har under årens lopp från vårt håll lagts fram förslag vari framhållits nödvändigheten av positiva åtgärder för rationalisering inom jordbruket. Bl. a. kan nämnas att den gamla jordförvärvslagen innehöll en passus som innebar att progressivt inriktade jordbrukare, innehavare av i själva verket mycket små jordbruk, på grund av lagens utformning hindrades från att utöka sina fastigheter. Det dröjde länge innan socialdemokraterna insåg att denna passus i lagen borde bort — att den var till hinders för jordbruksrationaliseringen.
Herr talman! Om jag inte missuppfattade statsrådet så sade han i sitt första inlägg beträffande det extra mjölkpristillägget i Norrland att vi var negativa till det norrländska jordbrukets möjligheter. För att rätta till alla missförstånd vill jag tala om att den uppräkning vi här föreslagit endast motsvarar - penningvärdeförsämringen under denna tid. Vad övergångsstödet beträffar framhöll statsrådet att även om en småbrukare får ha det kvar i fyra år är han sedan kanske i samma ställning som nu. Men det måste vara en väsentlig skillnad mellan att ha en månad på sig att avveckla sitt jordbruk och att ha fyra år. Vi har ansett att en sådan fyraårsperiod är väsentlig. Vi trodde att även statsrådet hade denna åsikt därför att den perioden sträcker sig fram till den tidpunkt, som — enligt statsrådet — skall utgöra gräns för möjligheten för en jordbrukare i samma situation att erhålla avgångsvederlag. När vi talade om u-hjälpen försökte statsrådet visa att denna fråga hade sin särskilda plats. Jag vill tillägga att när man diskuterar livsmedelssituationen i världen bör man alltid ta hänsyn till även våra möjligheter att bidra med jordbruksprodukter. De kan vara små, som statsrådet sade, men de är inte så små att statsrådet helt skall förringa dem.

Herr talman! Om jag skall säga några vackra ord om herr Hansson i Skegrie skulle det vara att han inte är så klumpig i svängarna han heller. Han har suttit med i jordbruksutredningen och i fem eller sex år grunnat på hur riktlinjerna för den framtida jordbrukspoliti ken skall utformas. Han ägnade mycket intresse och möda åt detta, men han kom aldrig på tanken att man skulle behöva höja det extra mjölkpristillägget i Norrland. Nu har han. lärt om — säger han — under utskottsbehandlingen, vilket visar en viss förmåga också hos honom att hänga med i svängarna, som han leende står i talarstolen och påtalar hos andra. Vi kanske inte skall göra för stor affär av frågan om markarealerna, herr Hansson, utan vi släpper den nu. Vi skall inte ha kvar kravet på att man skall producera grovfoder själv för mjölkproduktionen för att få bidrag till att bygga upp en ladugård, utan vi ser mer på produktionen i dess helhet. Någonstans skall en jordbrukare köpa sitt grovfoder. Såsom herr Karlsson i Huddinge sade importerar jordbrukaren inte detta utan han köper det från en annan jordbrukare, som på så sätt får avsättning för det. Därför ser jag inget intresse i att produktionen skall vara arealmässigt bunden på samma sätt som hittills. Jag vill återkomma till detta extra mjölkpristillägg. Herr Karlsson i Huddinge har kommit underfund med att han egentligen varit ute i ogjort väder och att han egentligen inte är särskilt intresserad av detta extra mjölkpristilllägg. Han kunde dock tänka sig ett stöd åt Norrland i övrigt. Då kan vi kanske lämna den saken därhän. Småbrukarstödet har dock hela tiden betraktats som en övergångsform. Det var en anordning som tillkom med tanke på att förbättra möjligheterna till en omställning. Det var en av jordbruksutredningens uppgifter att se över denna fråga och utredningen föreslog att stödet skulle tas bort. Man har således inte varit okunnig om detta. Det har varit bekant under mer än ett år att en jordbrukare inte längre utan vidare kan sitta kvar och få detta stöd. Jag medger att detta kan beskrivas som ett hjärtlöst sätt att ta pengar från fattiga människor. Men jag har ju inte följt jordbruksutredningen, och flertalet småbrukare får behålla bidraget. Men jag tror de som blir utanför utgör ett förhållandevis litet antal. Förmodligen rör det sig om just de kategorier som herr Karlsson hjälpte till att få in under stödet för några år sedan. Den gången slopade man tidigare gällande begränsning och medgav att även nytillträdande skulle få stöd. Förmodligen kan en del ungdomar ha slunkit in vid det tillfället och de blir alltså inte delaktiga av stödet. Jag kan inte se att det är rimligt att skjuta problemet framåt i tiden. När vi skall försöka anpassa jordbruksnäringen efter samma principer som gäller för arbetsmarknaden i övrigt, kan vi inte vidhålla att det skall finnas speciella anordningar samtidigt som vi satsar på att bygga ut tryggheten efter mera allmänna linjer. Där kan vi vara överens. Låt oss gärna gå in för att mera allmänt skapa ett större mått av trygghet i samhället. Inte minst tror jag att det beträffande arbetstagarna skulle vara angeläget att skapa en ökad trygghet. De bestämmer inte över sin situation på samma sätt som jordbrukaren gör; han har dock med eller utan småbruksstöd sitt väsentliga försörjningsunderlag tryggat. Vad vi här diskuterar är ett bidrag på kanske 400, 500 eller 600 kronor, som kommer att ligga på toppen. Jag kan inte se att detta kan innebära något väsentligt hot mot några människor om vi tar detta steg i samband med att vi gör rent hus med småbrukarbidraget. Det är inte så djärvt som det utmålas. Det kan inte finnas anledning att vidare dras med detta. När människor befinner sig i en speciell situation, finns det möjligheter att göra undantag för dem.

Herr talman! Allra först vill jag säga att man på olika håll lärt om beträffan de den stora fråga som vi i dag diskuterar. I många avseenden har även jordbruksministern gjort ändringar till det bättre. Om jordbruksministern dessutom hade kunnat lära om när det gäller frågan om det extra mjölkpristillägget till Norrland m.m., skulle det säkerligen ha varit ännu trevligare här i dag. Jag ber först att få instämma i de synpunkter som herr Hansson i Skegrie här framförde, och innan jag går in på några speciella saker kan jag inte underlåta att göra en del allmänna reflexioner i anledning av den diskussion som här förts. Det är ändå jordbrukets framtid och dess möjligheter som vi diskuterar. Med denna fråga sammanhänger också frågan om konsumenternas försörjning med livsmedel, och den är kanske ett långt större problem än vad man tror med hänsyn till förhållandena ute i världen. Det har omvittnats att försörjningssituationen är mycket prekär totalt sett. Under den amerikaresa som jordbruksutskottet företog kunde vi konstatera att man på olika håll var överens om en sak, nämligen att världens livsmedelsproduktion är alltför låg. Om den nuvarande generationen skulle kunna äta sig mätt, sade jordbruksminister Freeman, borde vi i dag ha en dubbelt så stor produktion som vi har. År 2000 kommer det att finnas dubbelt så många människor på jorden som nu, vilket innebär att vi då behöver fyra gånger större livsmedelsproduktion än i dag. Här har vi att för framtiden räkna med en kolossal befolkningsökning och den stora frågan är om man skall kunna producera livsmedel för alla dessa människor. Det pågår en kapplöpning mellan produktion och befolkningstillväxt, och vi frågar oss vem som skall vinna denna. Tyvärr måste konstateras att befolkningsökningen går alltför snabbt och vi kan inte klara alla de vådor som situationen för med sig. Men det är en ynkedom att världens länder, som i dag har så väldiga resurser, inte skall kunna lyckas med detta. Jag är fullt övertygad om att vi här i Sverige — jordbruksministern har anfört en del siffror — inte kan klara världens jordbruksproduktion. Vi borde emellertid i huvudsak kunna försörja våra egna invånare. När regeringen nu vill sänka självförsörjningsgraden föreligger stora risker i synnerhet för konsumenterna. Sverige är, som tidigare påpekats, det enda land i världen som går in för en sänkning av livsmedelsproduktionen. Det har här talats om jordbanken och det har sagts att man räknar med att den värsta hungerkrisen i mänsklighetens historia skall inträffa på 1980 talet. Vid denna tidpunkt har alla de arealer som nu finns i jordbanken tagits i anspråk och även vetelagren har säkerligen då tömts. I diskussionen har framhållits att konsumenternas intressen bör beaktas och att jordbruksvarorna inte får bli för dyra. Denna diskussion har avsevärt snedvridits, speciellt från regeringens sida. Vi bör ha klart för oss att om vårt land kroniskt måste importera livsmedel kan vi aldrig räkna med de priser till vilka vi nu importerar livsmedel. För närvarande köper vi upp tillfälliga överskott från andra länder, och dem kan vi ibland få till lägre priser. Om vi alltid måste importera livsmedel blir situationen annorlunda. Ibland har vi själva överskott på vissa varor och dem måste även vi sälja till lägre priser. Hänsyn måste också tagas till att jordbruket erhåller en mycket liten del av det totala priset på jordbruksprodukterna — av konsumentkronan går endast åtta öre till jordbruket. Vi måste alltså se till att vi blir självförsörjande på detta område. Om vi importerar livsmedel tar vi i anspråk livsmedel som u-ländernas människor behöver. Dem bör vi ej köpa undan dessa. Vår försörjningsgrad måste därför vara högre än regeringen föreslår. Om vi också tar hänsyn till de försvarspolitiska frågorna framstår den saken fullständigt klart. Vi satsar över 5 miljarder kronor på vårt försvar — skall vi då inte ha råd att satsa något på försörjningen med livsmedel, som kanske i ett kritiskt läge blir den viktigaste beredskapsfrågan. Jordbruksministern talade om de nuvarande överskotten — den saken har berörts både i debatten och i propositionen. Dessa överskott är emellertid endast tillfälliga, och när vi vet att jordbruksproduktionen automatiskt kommer att sjunka, är det kortsiktig politik att tillmäta överskotten alltför stor betydelse. Vi behöver i framtiden ha ett starkt jordbruk och det gäller att skapa förutsättningar härför. Jag skall i detta sammanhang inte se tillbaka på gamla uppgörelser — vi bör väl i dag blicka framåt. Om i framtiden människor skall vilja bli jordbrukare, måste vi skapa intresse och förutsättningar för de unga för att åta sig uppgiften att klara vår livsmedelsförsörjning. Därför är det inte riktigt att säga — som regeringen och socialdemokraterna i jordbruksutskottet gör — att »det måste visas återhållsamhet vid jordbrukets prissättning». När unga människor satsar sina besparingar, lånar kapital och lägger ned tid och arbete på ett jordbruk, vill de också ha en viss säkerhet för att det lönar sig. Vi i centern vill bibehålla realprisnivån och få en mera långsiktig planering. Det är alltför få unga människor som vill satsa på jordbruket, och därför tror vi att det är nödvändigt med sådana åtgärder. Genom den jordbrukspolitik som bedrivits har ganska mycket folk friställts och återgått till andra näringar. Det problemet tror jag inte att vi behöver stöta på i framtiden. Det största problemet blir snarare att få unga människor att satsa på jordbruket. Lönsamhet är vad som i första hand måste eftersträvas. Vi måste också ha klart för oss att en grundlig utbildning behövs. Därvidlag är det också fråga om resurser. Det är ett mycket omfattande arbetsfält en ung jordbrukare måste behärska, om han skall klara alla de problem han möter. Nödvändig är också en fortlöpande rådgivning — även om den kostar pengar — med hänsyn till de hastiga förändringar som nu äger rum. Även på forskningens område måste vi göra en hel del. Det måste vidare finnas kapitalresurser liksom en räntenivå som gör det möjligt att satsa på rationalisering. En översyn av skattereglerna och allt som hör dit är också nödvändig för att trygga jordbrukets framtid. På detta område finns det många frågor — jag skall dock inte gå närmare in på dem — som det är rätt väsentligt att lösa. Mycket återstår alltså för samhället att göra. Vi skall ingalunda tro att det beslut som vi fattar i dag innebär en lösning på alla problem. Vi måste följa utvecklingen mycket noga och genomföra förbättringar undan för undan, om vi skall få människor att ägna sig åt jordbruk. Om regeringens förslag till produktionsmålsättning vinner bifall, innebär det en ganska omfattande nedläggning av jordbruk; det har räknats med ungefär 700 000 hektar. Vi förstår vilken kolossal och ödesdiger förändring i naturen detta måste betyda, särskilt i Norrland liksom i Värmland och i Kopparbergs län. Det vackra landskapet försvinner. Inom centern har vi velat anknyta naturvårdsfrågorna till jordbrukspolitiken. Enligt vårt sätt att se måste det bli billigare att stimulera jordbruksproduktionen, även om den inte är så intensiv, än att tvingas lägga ut dyra pengar sedan åkrarna vuxit igen. Jordförvärvslagen har också berörts i diskussionen. Bolagsförbudslagens slopande kommer att i hög grad bidra till att flytta bort människorna från landsbygden och kanske också till att naturvårdsproblemen blir alltmer svårlösta. I fråga om rationaliseringsmålsättningen presenterar regeringen en ny giv, det kan ingalunda bortresoneras. Man vill satsa på allt större jordbruk, medan de mindre skulle få försämrade villkor. Vi har uttalat oss för att storleken inte får vara avgörande för ett statligt stöd. Enligt vår mening bör även deltidsjordbruk kunna stödjas. Propositionens förslag innebär en hastig förändring. Tidigare har 80 000 kronor i förmögenhet varit gränsen för att få bidrag. Nu hoppar man direkt över till att kunna ge 100000 kronor i bidrag till vissa företag. Det är onekligen en stark förändring. När nu regeringen går emot förslaget om stöd till deltidsjordbruk får man väl säga att det innebär en ganska stark sinnesförändring. Deltidsjordbruk kan vara en bra livsform och vi bör ha klart för oss att det i många fall är just vid dessa man stegvis bygger upp ett starkare och bättre jordbruk. Vi har i reservation nr 6 yrkat på att deltidsjordbruket skall kunna erhålla bl.a. statliga kreditgarantier. Vi anser också att familjeskogsbruket bör erhålla stöd. Man bör också se till att de kombinerade jordoch skogsbruken får bättre möjligheter. Vi vill ge alla storleksgrupper samma möjlighet att tävla i fri konkurrens. Jag tror att de mindre och medelstora jordbruken kommer att hävda sig mycket väl. Annat kan icke vara möjligt. Regeringen säger sig ha en sund uppfattning i dessa frågor. Jag måste, herr talman, få citera vad jordbruksministern säger på s. 121 i propositionen, vilket de socialdemokratiska ledamöterna av utskottet anslutit sig till: »Den nu gällande begränsningen av vissa delar av det ekonomiska stödet till att avse brukningsenheter av högst tvåfamiljsjordbruks storlek bör således upphöra. Jag anser detta vara välbetänkt med hänsyn till att den pågående tekniska och ekonomiska utvecklingen kräver färre och större enheter inom jordbruket. Med hänsyn bl.a. härtill anser jag också att tillkomsten och fortvaron av stödjordbruk ej längre bör främjas genom ekonomiskt stöd. Såsom stödjordbruk bör i detta sammanhang betraktas även deltidsjordbruk vars innehavare har sin huvudsakliga sysselsättning utanför jordoch skogsbruksnäringen. Jordbruksföretag, som ej är bärkraftiga, bör få statligt stöd om de kan förutses inom en nära framtid genom rationaliseringsåtgärder få förutsättningar för rationell jordbruksdrift. Vidare är det enligt min mening ej längre erforderligt med särskilda bestämmelser av social natur för det statliga stödet på ifrågavarande område.» Detta är klara besked som måste kännas hårda. En försämring för mindre jordbruk vill regeringen skapa. Men vi kan heller inte se jordbruksfrågan alldeles isolerad från andra samhällsfrågor som vi har att behandla. Där människor friställs bör det också finnas möjligheter till annat arbete. Där måste lokaliseringspolitiska åtgärder sättas in och där är det nödvändigt med ersättningsindustri. Jag blev häromdagen uppringd av en småbrukare som på uppmaning sålt sin gård. Han hade omskolats och fått arbete för en liten tid men blev sedan arbetslös. Nu har han inget arbete, får inte något arbetslöshetsunderstöd eftersom han inte arbetat i sitt nya yrke så länge som ett år. Han har inte heller sitt lilla jordbruk kvar som han kunde ha försörjt sin familj på. Vad skall han göra? Det är inte lätt att säga. Vi bör ha klart för oss att situationen på arbetsmarknaden för närvarande inte är sådan att alla kan få arbete. Man får ej glömma bort individens problem. I centermotioner har yrkats på en 23-procentig höjning av mjölkpristilllägget i Norrland. Värmland får också en liten del av detta. Vi har sju olika områden där storleken av tillägget varierar. Regeringen och riksdagen har önskat stimulera till en viss mjölkproduktion i dessa områden, vilket är anledningen till att denna stödform kommit till. Man vill ha kvar mjölkproduktionen i dessa områden, och eftersom odlingsbetingelser och annat är sämre än på andra håll har man velat ge stimulans genom detta extra mjölkpristillägg. Nu skall enligt regeringens förslag leveranstillägget på mjölken försvinna. Där spar regeringen in 6,24 miljoner kronor inom det område som det nu är fråga om. Arealtillägget dras också in och förändras till ett övergångsbidrag. Det arealtillägg som dras in är 6,73 miljoner kronor. Det blir alltså tillsammans med mjölkpristillägget en besparing på cirka 13 miljoner kronor. Det övergångsbidrag som planeras i propositionen är ungefär 4 miljoner kronor till ifrågavarande område. Om vi skulle gå in för centerförslaget och göra en uppräkning med 25 procent av det extra mjölkpristillägget skulle det innebära en ökning med 8 miljoner, I så fall skulle man ändå beröva detta område 1 miljon kronor om året. Det blir med andra ord inte större utgift för staten. Det blir mindre likväl. Såsom här har framhållits fastställdes detta stöd senast 1962. Dem penningvärdeförsämring som har inträffat sedan dess och tills detta förslag skulle träda i kraft motsvarar ungefär 25 procent. Det innebär att det bara är fråga om en ren uppräkning, vilket vi tycker är mycket motiverat. Jag förvånar mig över att socialdemokraterna går emot detta förslag. Jordbruksministern sade att det inte föreligger någon utredning på denna punkt. Nej, det finns det inte och inte är det erforderligt heller. Det gäller bara att åstadkomma en uppräkning med hänsyn till den penningvärdeförsämring som har inträffat. Det är ju en princip som man tillämpar på en hel del andra områden: Den tillämpas ju i fråga om pensionerna, barnbidragen och mycket annat. Det är som sagt bara fråga om en tilllämpning av samma princip på detta område. Jag vill gärna beröra en annan sak här, nämligen skördeskadeskyddet. Vi kan väl säga att det för närvarande inte är tillfredsställande. Säkerligen skulle man här kunna få ett bättre och mera rättvist system, om strataområdena inte var så stora som de är nu. Vi har i detta sammanhang också behandlat en motion. Enligt propositionen skall man gå över till en obligatorisk anmälan av arealanvändningen från och med nästa år. Ifrån centerns sida väcktes vid årets början en motion om att denna nya ordning skulle träda i kraft i år. Vi vet nämligen av erfarenhet, att det är många som inte har lämnat in ansökan och därför inte har fått den skördeskadeersättning som de skulle vara berättigade till. Vi är fullt medvetna om att det med hänsyn till den tidpunkt vid vilken vi nu befinner oss inte går att ordna detta från och med i år. Om man hade haft större intresse för saken, skulle det givetvis ha gått att ordna det tidigare även beträffande 1967 års skörd. I skördeskadefonden finns för närvarande en hel del pengar. Vi har också i motioner krävt att fonden skulle få användas för att via jordbrukskassorna bereda lånemöjligheter speciellt för de mest drabbade områdena. Vi har inte kunnat fullfölja denna tanke i utskottet. Det är en sak som vi får återkomma till. Jag tror emellertid att det är ett ur jordbrukets synpunkt riktigt förslag. Vi bör därför kunna klara den saken så småningom. Jag kommer sedan in på regeringsförslaget om övergångsbidrag i stället för leveransbidragen och arealtilläggen. Man kanske skulle kunna diskutera andra lösningar, men vi har godkänt detta förslag. Vad jag anser vara nödvändigt är emellertid att de jordbrukare som nu är under 55 år under en övergångstid skall ha möjlighet att få detta bidrag. Här klipper man bort detta alltför hastigt. Många kanske säger att en människa varken lever eller dör av ett bidrag av denna storleksordning. Vi skall emellertid ha klart för oss att även ett litet bidrag kan vara värdefullt för dessa människor. Fördenskull har vi ställt oss bakom förslaget att behålla detta bidrag under en övergångsperiod av fem år. Jag tror inte att detta skulle kosta så mycket. Jordbruksministern sade till herr Karlsson i Huddinge att han var i dåligt sällskap, men för min del tror jag att herr Karlsson och de som vill stödja förslaget är i gott sällskap, ty här gäller det människor som på olika sätt har det besvärligt. Har det hos några skett en sinnesförändring måste det väl vara hos socialdemokraterna, som ej vill hjälpa dessa som har det besvärligt. Herr talman! Jag ber härmed att få instämma i herr Hanssons i Skegrie yrkanden.

Herr talman! Vi vet mycket väl, herr Persson i Skänninge, att det går att göra på det sättet, men många har hit tills helt enkelt försummat det. Ibland har de inte ens kunnat få blanketter eftersom de har varit ute för sent. Det är med tanke härpå som jag tagit upp frågan. Vi är glada över att obligatorisk ansökan genomförs nästa år, men det hade varit möjligt att lösa frågan tidigare om det funnits intresse från regeringssidan, ty den har varit uppe flera gånger tidigare i riksdagen.

Herr talman! Det skulle vara frestande att ta upp en del av de argument som framförts i dagens debatt till närmare skärskådande men jag skall avstå, ty jag vet att flera representanter för mitt parti i utskottet skall tala senare. I stället skall jag begränsa mig till konsumenternas syn på det föreliggande förslaget till ny jordbrukspolitik. I debatten och utlåtandet har det talats mycket om producenterna men litet om konsumenterna. Jag noterar emellertid med tacksamhet departementschefens uttalande i dag, att jordbruksfrågan i lika hög grad gäller konsumenterna som producenterna. Jordbrukspolitiken är i hög grad en samhällsekonomisk fråga, och de samhällsekonomiska aspekterna bör vara gemensamma för båda intressegrupperna. När man läser de borgerliga reservationerna och de särskilda yttrandena finner man att de samhällsekonomiska synpunkterna fått maka sig åt sidan betydligt för de renodlade jordbruksaspekterna. Detta gäller särskilt i fråga om produktionsmålsättningen sådan den förordas i det särskilda yttrandet ör 1. Vi har för närvarande en överskottsproduktion som kostar det svenska folket 300 miljoner kronor årligen. Att undvika denna merkostnad är en stark motivering för en begränsning av produktionen. Att vi avpassar vår produk: tion så, att den inte försvårar vår anslutning till en större marknad, är också ett starkt konsumentintresse. Flera remissinstanser har understrukit den saken. Jag skulle i detta sammanhang vilja ta upp det yttrande av konsumentdelegationen, vilket har anförts som ett belägg för att delegationen anser, att kommer vi bara in i en stormarknad, så är det inte nödvändigt med att fastställa en högsta självförsörjningsgrad. Konsumentdelegationen har skrivit att »ifall svenskt jordbruk kan konkurrera på världsmarknaden en viss högsta självförsörjningsgrad givetvis inte blir något mål». Jag vill påpeka att denna mening, lösryckt ur sitt sammanhang, får en annan innebörd än vad konsumentdelegationen har avsett. Konsumentdelegationen har tvärtom ifrågasatt, om en 80-procentig självförsörjningsgrad innebär en tillräcklig krympning av vår jordbruksproduktion. Man måste när man bedömer denna fråga ta hänsyn till fördelningen mellan produktionen av vegetabilier och animalier. Det är vidare en förutsättning att någon radikal förändring av jordbruksprodukternas internationella bytesvärde inte sker under det närmaste decenniet eller till dess man kommit fram till den 80-procentiga självförsörjningsgraden. Om dessa förutsättningar vet vi i dag ingenting, och därför kan den citerade meningen inte tas till intäkt för att våra framtida handelsförbindelser skall ge möjligheter till en större avsättning på världsmarknaden, vilket i sin tur är förutsättningen för en högre produktionsmålsättning. I likhet med vad en del remissinstanser framhållit tror jag att det är en fördel att vi, när Sverige söker sig ut på en större marknad, har ett importutrymme. Detta kommer att vara till fördel för oss när vi med andra länder skall underhandla om ett handelsavtal som avser både industriprodukter och jordbruksprodukter. I detta avsnitt finner jag det angeläget att understryka vad departementschefen sagt: »Den dynamiska utveck ling som pågår inom det svenska näringslivet och samhället i övrigt innebär för jordbruksnäringen och dess utövare en allt intensivare omdaning och omställning. Detta ställer på samma sätt som inom näringslivet och samhället i övrigt stora krav på företagare och anställda inom jordbruket. Utvecklingen kräver också att jordbrukspolitiken utformas så att den främjar jordbruksnäringens anpassning till ändrade förutsättningar för såväl jordbruket som det svenska näringslivet i allmänhet.» Jag anser just produktionsmålsättningen vara en mycket viktig sak.

Detta bör kunna uppnås såväl inom familjejordbrukets ram som i stordriftsföretag. Departementschefens uttalande, att statens medverkan inte bör begränsas till någon särskild företagsform, ser vi som en möjlighet att låta olika företagsformer jämsides arbeta för en effektiv produktion och för att ge konsumenterna råvaror till så låga priser som möjligt. Det finns en annan omständighet som inte nämns i propositionen men som har ett nära samband med jordbrukets egen rationalisering och det är strukturrationaliseringen inom livsmedelsindustrin. Dessa två saker påverkar varandra så att en snabbare driven rationaliseringsprocess inom de förädlingsorgan som i stort sett handhas av jordbruket kan framdriva en ökad rationalisering i råvaruledet. Så mycket är klart att sambandet mellan rationaliseringssträvandena inom olika led av framställning, förädling och distribution av livsmedel är viktigt ur konsumentsynpunkt. Det finns också ett viktigt samband mellan rationaliseringsprocessen och prispolitiken. Att, som man yrkar i reservation nr 3, under en längre period binda sig dels för en oförändrad realprisnivå, dels för en långsiktig plan för prissättning på jordbrukets produkter, skulle innebära att man åsidosatte konsumentintresset för återhållsamhet 1 prisutvecklingen. I propositionen understryks det att prisutvecklingen måste avvägas med hänsyn till alla väsentliga faktorer. Detta innebär väl att även konsumenternas intresse är en viktig faktor. Riksdagen bör i dag inte binda sig för några långsiktiga åtaganden utan i stället bifalla förslag som i sin helhet tar hänsyn till både konsumentoch jordbrukarintressena. I jordbruksutredningen har alla intresseriktningar varit överens om att en kostsam överproduktion måste undvikas. Vi har för närvarande en Ööverskottsproduktion, den har skyddats med höga införselavgifter som sedan fått användas till täckande av exportförluster. Men vi får inte glömma att det är konsumenterna som till stor del betalar dessa införselavgifter som vi sedan använt som exportavgifter. Att detta är ett betänkligt förhållande ur konsumentsynpunkt nämns inte vare sig i motionerna eller i reservationen. Det är obegripligt att man inför konsumenterna kan försvara att man avstår från att precisera en produktionsmålsättning och i stället förordar en oförändrad realprisnivå för en längre tid.

När konsumentrepresentanterna vid prisöverläggningarna ändå har ansett sig kunna biträda förslaget om en modifierad högprislinje för den närmaste framtiden, så har det skett för att inte för svåra det internationella handelsutbytet eller en eventuell anknytning till EEC. I detta sammanhang skulle också jag vilja påminna om ett yttrande som jordbruksminister Freeman fällde under vår amerikaresa. I Amerika följer man alltså lågprislinjen. Han framhöll mycket starkt att man där inte skulle vilja medverka till att lägga kostnaderna för det stöd som jordbruksproduktionen får på konsumenterna. För egen del ansluter jag mig helt till departementschefens uttalande att det är angeläget att ompröva frågan om möjligheterna att efter en tid övergå till en lågprislinje. De prissänkningar vi har att vänta på mjölk och margarin efter den 1 september i år är välkomna. Även om man är kritisk till att så stora summor går till ett bibehållande av ett i förhållande till produktionskostnaderna lågt smörpris bör det ändå godtagas för den tid prisöverenskommelsen omfattar. Utsikterna att smöret på längre sikt skall kunna återvinna sin tidigare marknad finner jag vara mycket små. Där det finns en så god ersättningsvara som margarin lyckas man säkerligen inte åstadkomma avsedd effekt genom att stödja ett lägre smörpris med ett högt pris på konsumtionsmjölken. Vi måste tillse att överskott i produktionen som måste realiseras eller exporteras till lägre pris än på hemmamarknaden undvikes. Om priset på den 3 procentiga mjölken blir för högt kan man t.o.m. befara att konsumenterna 1 större omfattning övergår till skummjölkskonsumtion. Den framtida konsumtionsutvecklingen både på mjölkoch köttområdet är svår att överblicka, och jag tror det är värdefullt för både konsumenter och producenter att vi ganska snart får tillfälle att ompröva prispolitiken på grundval av gjorda erfarenheter. Det är ju inte heller meningen att man skall sitta overksam under ifrågavarande 22 månader. Vi skall följa utvecklingen, och när tiden för det nuvarande avtalet gått ut bör vi ha vunnit erfarenheter som kan vara vägledande när ett nytt prisavtal skall ingås. Vid bedömningen av det nya förslaget till riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken får vi inte bortse från att den politiken under en övergångstid måste ha en social aspekt. Andra talare i denna debatt kommer att beröra de förslag som har den syftningen. Departementschefens starka betoning av att jordbrukets utövare skall ha samma möjligheter att finna en god utkomst i sin näring som andra näringsutövare är en garanti för att de jordbrukare som blir kvar skall finna samma trygghet som vi eftersträvar för alla andra medborgare i detta land. Herr talman!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

Herr talman! Från regeringens chockartade utspel i jordbruksfrågan den 14 mars i fjol och fram till den dag då jordbruksministern lade fram proposition nr 95 för riksdagen har det pågått en ganska inflammerad debatt om det svenska jordbrukets framtid. Propåerna att en miljon hektar åker eventuellt kunde komma att läggas igen gav en mycket dyster bakgrund till debatten. Det är inte för mycket sagt att det kom att vila en domedagsstämning över det svenska jordbruket. Särskilt i Norrland var det många som befarade att den jordbruksproposition till riksdagen, som var att vänta efter utredningens förslag, skulle komma att betyda slutkapitlet i bondens historia. Liksom de gamla grekerna vände sig till oraklet i Delfi för att få svar även i politiska frågor har många jordbrukare men också konsumenter mot denna bakgrund ställt sina tysta frågor till jordbruksministern av innebörd: Vad skall ske med det svenska jordbruket? Svaret har vi fått i proposition nr 95. Jag vill gärna erkänna att propositionen är bättre än man befarade och att den har bidragit till att skingra de mörka moln som lägrat sig över svensk jordbruksnäring. Propositionen ger — låt vara med glidande formuleringar — intryck av en mera realistisk syn i jordbruksfrågan. Om det är en verklig tillnyktring i uppfattningarna som har skett får väl framtiden utvisa. Jag vill gärna tolka propositionen så, även om jag nödgas sätta en del frågetecken i kanten. På en punkt tycker jag att jordbruksministern ger ett klart och välkommet besked, nämligen när han framhåller att en betydande jordbruksproduktion även i fortsättningen skall upprätthållas i Norrland. Som norrlänning gläder jag mig åt ett sådant besked och kan väl också kosta på mig ett erkännande till jordbruksministern för en realistisk inställning i det hänseendet. Vad jag, herr talman, emellertid saknar i propositionen är synpunkter på den viktiga roll som skogen spelar som komplement till jordbruket. I Norrland är ju kombinationen jord och skog den mest vanliga driftformen och den mest effektiva. På den punkten har jordbruksministern inte uttalat någon positiv mening såvitt jag har kunnat finna, och man frågar sig om här ligger någon hund begraven. I så fall är det bättre att vi gräver upp den på en gång 1 dag. Sambandet mellan jord och skog är av grundläggande betydelse för det norrländska jordbruket, och på den punkten kan vi inte kompromissa.

I fråga om de allmänna och principiella synpunkterna på jordbrukspolitiken kan jag instämma i det anförande som tidigare i dag har hållits av herr Hansson i Skegrie. Jordbruksutskottet har också haft att behandla motioner av mera speciellt norrländskt intresse. Det gäller det extra mjölkpristillägget, som även i fortsättningen skall finnas kvar såsom särskild stödåtgärd och som tidigare i dag under debatten har varit föremål för ganska ingående överläggning. Vi har väckt motioner med hemställan om en uppräkning av bidraget med ett belopp som motsvarar den penningvärdeförsämring som inträtt sedan det senast var föremål för justering. Jordbruksutskottet har inte blivit enigt på denna punkt, vilket jag beklagar inte minst med hänsyn till de rättviseskäl som talar för ett bifall. Jag har svårt att tro att de ökade utgifter på 7 å 8 miljoner kronor som ett bifall skulle medföra för staten, kan ha varit avgörande för detta utskottets ställningstagande. Det norrländska jordbruket kommer att få ett minskat stöd, som helhet betraktat, när såväl det allmänna mjölkpristillägget som arealtillägget bortfaller. Om inga kompensationsåtgärder vidtas inträffar en absolut inkomstminskning, som jag tycker kontrasterar rätt skarpt mot den positiva syn på vidmakthållandet av en betydande jordbruksproduktion i Norrland som han givit uttryck åt. På den punkten kan jag heli instämma med herr Karlssons i Huddinge uttalande, att när man slopar dessa bidrag utan att göra en justering av det extra mjölkpristillägget, så kommer man att ta pengar från fattiga människor i Norrland som verkligen behöver pengarna. Även om riksdagen skulle bifalla motionerna om en höjning av det extra mjölkpristillägget kommer, enligt den summering som herr Jonasson redovisade, jordbrukarna inom dessa områden att drabbas av en inkomstminskning. Varför går socialdemokraterna emot detta rimliga krav? Jordbruksministern sade tidigare i dag, att det förekom ett markerat subventionstänkande i frågan. Ja, i så fall befinner vi oss bara i sällskap med jordbruksministern, ty han förordar ju ett bibehållande av det extra mjölkpristillägget. Det tycker jag är fullkomligt riktigt, och vi motionärer vill endast ha en uppräkning av tillägget som svarar mot den penningvärdeförsämring som skett. Vid fördelningen av det extra mjölkpristillägget indelas landet i sju olika prisområden, för vilka tillägget varierar från 1,39 öre per kilo till 10,32 öre — det förstnämnda beloppet avser alltså det område där bidraget är lägst, medan det sistnämnda beloppet gäller för Norrbotten och Västerbotten, som har det högsta tillägget. Gränsdragningen för områdena har i allmänhet kunnat accepteras, men i Gävleborgs län har gränsdragningen fått en mindre tillfredsställande utformning som skapat irritation. Dels har man dragit upp en gräns som i detta hänseende delar Hälsingland i två områden med olika pristillägg, dels har man fört landskapet Gästrikland till ett område där det knappast hör hemma. I motionerna 1: 856 och II: 1050 har en ändring härvidlag begärts, så att Hälsingland i dess helhet skulle hänföras till tredje prisområdet och Gästrikland flyttas upp till femte prisområdet. En sådan gränsdragning skulle skapa större rättvisa för de båda landskapen och — vågar jag påstå — bättre överensstämma med deras faktiska jordbruksbetingelser. Utskottet har inte biträtt detta yrkande och det har inte heller tagits upp i någon reservation. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I: 856 och II: 1050 under mom. 5 i jordbruksutskottets utlåtande nr 25. Till nyssnämnda utlåtande har vid behandlingen här i kammaren även knutits bevillningsutskottets betänkande nr 49. Bevillningsutskottet redovisar där behandlingen av motioner, bl.a. från centerpartiet, rörande vissa skattefrågor avseende jordbruket. Sålunda har i centerpartimotioner hemställts att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om att förslag skyndsamt framlägges till samlade åtgärder för ökade möjligheter till självfinansiering i jordbruket, bl.a. genom inrättande av ett särskilt jordbrukskonto samt snabbare avskrivning av jordbrukets driftbyggnader än nuvarande bestämmelser ger möjlighet till. Vidare upptar motionerna yrkande om full avdragsrätt för kostnader för skogsplantering och skogsbilvägar. Men på grund av att bevillningsutskottet redan har behandlat separata motioner i dessa frågor har utskottet av formella skäl icke ånyo kunnat behandla dessa yrkanden. Vi har därför påpekat detta i ett särskilt yttrande, fogat till utskottets betänkande. Men dessa frågor är av sådan betydelse för jordbruket att vi säkert återkommer till riksdagen med dem i något annat sammanhang. Vid bevillningsutskottets betänkande nr 49 finns fogad en reservation av herr Yngve Nilsson m.fl. Det gäller de nuvarande beskattningsreglerna för skördeskadeersättning. Där har motionärerna pekat på den omständigheten att dessa skördeskadeersättningar beskattas året efter det då de erhållits. Då kan skördeutfallet och inkomstläget vara ett helt annat. Därför får man genom progressiviteten i den statliga beskattningen kanske avstå en större del av den ersättning som året innan avsåg att reglera en skada genom skördeförlust. Därför har man i dessa motioner, som stöds av reservationen, ansett att man bör utreda om det inte kan ordnas så att dessa ersättningar får beskattas det år ersättningen verkligen erhållits. Herr talman! Jag ber att med det an förda, utöver de yrkanden jag redan ställt, också få instämma i de yrkanden som framställts av herr Hansson i Skegrie.

Herr talman! Det finns i dag all anledning att mana till försiktighet när det gäller att forma riktlinjerna för vår framtida jordbrukspolitik och därmed även den svenska landsbygdens framtid. Mycket tyder på att vi går en stramare internationell livsmedelsmarknad till mötes samtidigt som en krympning av det svenska jordbruket kan komma att gå fortare och bli mer djupgående än som är önskvärt.

Mot denna bakgrund är det med tillfredsställelse man kan instämma i utskottets skrivning »att målsättningen för rationaliseringen innebär att verksamheten främst skall inriktas på bildandet av familjejordbruk». Kännetecknande för familjejordbruket har i stort sett varit att det kunnat ge arbete och försörjning åt en hel familj. Som allmän riktpunkt bör gälla att gården ägs av familjen, att den brukas av familjen, att den försörjer familjen och att den därjämte vid generationsskifte kan förvärvas av någon inom familjen som är intresserad av jordbruk. Med familjejordbruket som riktpunkt kommer man också ifrån det olyckliga arealtänkandet i jordbruksde batten, något som har ganska litet med ett jordbruks ekonomiska bärighet att göra. Självfallet kan en familj med hjälp av moderna jordbruksmaskiner bruka en större areal nu än förr, men inriktningen av driften beroende på gårdens läge, ekonomihusens storlek, det egna intresset och fallenheten gör att familjejordbruken kan vara av mycket varierande storlek. Det ligger därför i sakens natur, beroende på en modern jordbruksteknik, att det arealmässigt sker en dragning uppåt inom familjejordbrukets ram och att en del av de svagaste brukningsdelarna slås ut i konkurrensen. Familjejordbruket ger hela familjen många fördelar som kanske inte alltid kan mätas i pengar. Sommartid kan barnen hjälpa till med många sysslor, en rekreation som så väl behövs efter en arbetsam skolsäsong. Också hustrun kan, om hemarbetet är rationellt ordnat, göra en betydande insats i ett tekniskt välutrustat jordbruk, Det finns all anledning att räkna med detta i en tid, då båda makarna inom andra arbetsområden i allt större utsträckning ägnar sig åt förvärvsarbete. Det är därför, herr talman, riktigt, att "man även för framtiden planerar för att familjejordbruken — som regel kombinerade med skog — kan bestå och dominera jordbruket i vårt land. Det finns enligt min mening inte tillräckligt vägande skäl för att tvinga utvecklingen "bort från denna sunda linje. Enligt utskottet bör tillkomsten och fortvaron av stödjordbruk ej längre främjas genom ekonomiskt stöd. Otvivelaktigt är det väl också så, att denna typ av jordbruk som tidigare kallades stödjordbruk eller arbetarsmåbruk, fortsättningsvis inte kommer att spela någon särskilt stor roll. Därom vittnar den pågående utvecklingen. Men när utskottet i likhet med propositionen skriver att såsom stödjordbruk i detta sammanhang bör betraktas även deltidsjordbruk, vill jag i likhet med flera andra anmäla min reservation. Det finns enligt vår mening och enligt vad som framkommit i ett flertal motioner starka skäl, vilka talar för bevarande av lämpliga deltidsjordbruk. Den nuvarande utvecklingen visar att allt fler och allt större jordbruk övergår till att fungera som deltidsjordbruk och att en relativt stor slättbygdsgård utan animalisk produktion kan ha svårt att ge sin brukare full sysselsättning vintertid, I skogsbygder är ju praktiskt taget alla jordbrukare med egen skog deltidsarbetare. Om i vissa fall ägarförhållandena är sådana, att det inte finns skogsarbete på den egna fastigheten men väl i annan närbelägen skog, så bör denna inkomstkombination kunna godkännas. Saken blir inte annorlunda om ett jordbruk drivs extensivt och ägaren tar anställning i industri eller anläggningsarbeten. Deltidsjordbruken representerar en form av elasticitet hos näringslivet och rörlighet hos arbetskraften som det från det allmännas sida finns all anledning att slå vakt om. Det förekommer nu ofta, att andra näringar hämtar sin reservarbetskraft — både manlig och kvinnlig sådan — från brukarna av dessa deltidsjordbruk. Denna arbetskraft är mycket eftertraktad. Att bevara och bygga upp sådana deltidsjordbruk innebär också, att jordbruksjord hålles i reserv för omvandling vid behow till intensiv drift. Ur beredskapssynpunkt är detta av mycket stort värde. Med sikte på framtiden finns det särskild anledning att bevara så mycket som möjligt av vår åkerjord. Utan tvivel finns det en hel del åker, som inte kan infogas i framtida jordbruk. Det gäller många av de små splittrade arealer, som tillhör icke bärkraftiga jordbruk i våra skogsoch mellanbygder. En viss utläggning av åker för att ernå en bättre arrondering blir också nödvändig även vid brukningsdelar som skall bestå. Det är självklart riktigt att dylika arealer planteras med skog och inte får bli »förvildad» åker. Men all den åkerjord som kan bevaras som betesmark med expansiv köttproduktion bör användas härför och därmed reserveras för en intensivare växtodling i framtiden. Det blir med all sannolikhet en dålig affär att plantera skog på mark som kanske efter något eller några årtionden måste återföras till åker. Men även andra synpunkter än livsmedelsproduktionen talar för att vi bör bevara så mycket som möjiligt av odlingsmark och extensivt jordbruk i våra bygder. Det blir ett led i vår naturvård och säkerligen den billigaste vägen för samhället att bevara och förvalta det ljusa och vackra landskap vi har. Endast på den vägen kan dessa marker förbli attraktiva för fritidsbebyggelse och rekreation, en levande bygd. För närvarande utgår statsanslag för plantering av skog på åkerjord som definitivt skall tas ur jordbruksdriften. Det finns minst lika stor anledning att samhället hjälper till att hålla sådan jord fri från skog, som efter ett eller annat årtionde kan behövas för intensivare växtodling. Samtidigt bör framhållas, att en person som lämnar jordbruket kan få statligt lån till bostadsegnahem. Varför skulle han inte kunna få kreditgaranti för att köpa ett mindre jordbruk, som även tjänar som boplats? Deltidsjordbruken bör i hela samhällets intresse få bestå och accepteras som en företagsform i den mån det finns mänmiskor som önskar ha dem och bruka dem och som i denna boendeform finner en tillfredsställande miljö med trivsel och trygghet. Herr talman! Jag vill därför med det anförda yrka bifall till reservationerna 1, 3, 6, 8, 9, 10 och 13 a och i övrigt till vad utskottet anfört i detta ärende.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 49, som vi också behandlar i samband med riktlinjer för jord brukspolitiken, omspänner några motioner som avser skattefrågor för jordbruket. Som vi nyss hörde av herr Eriksson i Bäckmora har utskottets borgerliga del reserverat sig för en skrivelse till Kungl. Maj:t med hemställan om utredning om ändrade regler för beskattning av skördeskadeersättning. Man har gjort denna reservation med hänvisning till motionerna I: 559 och II: 707. Det är egentligen rätt litet som skiljer i sak mellan utskottet och reservanterna. Beträffande de nämnda motionerna har utskottet pekat på den utredning som pågår och den prövning som sker av olika metoder för att åstadkomma en bättre ordning för skördeskadeförsäkringen. I avvaktan på resultatet av denna pågående utredning är utskottet inte berett att nu biträda det förslag som framföres i de nämnda motionerna angående en tidigareläggning av skördeskaderegleringen. Utskottet förutsätter också att Kungl. Maj:t ägnar fortsatt uppmärksamhet åt frågan, inte minst med hänsyn till den betydelse för de enskilda fallen som den onekligen har. Reservanterna har nu åberopat nämnda motioner men i sitt yrkande stannat vid att begära en utredning. Som jag redan nämnt har utskottet redovisat den översyn som redan sker och de olika metoder som prövas för att komma fram till det som motionärerna avser. Det finns således enligt min mening ingen anledning att biträda reservationens krav om utredning. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till bevillningsutskottets hemställan i dess betänkande nr 49.